Fru talman! Det har sedan några år tillbaka förekommit ett visst samarbete mellan parlamentariker inom EFTA-länderna. Detta samarbete var rätt informellt. Jag har begärt ordet för att meddela att riksdagen om någon vecka kommer att företa en ändring av riksdagsordningen, som innebär att riksdagen i framtiden direkt skall välja fem ledamöter av riksdagen som representanter i ett EFTA-parlament. Detta utgör en markering av den betydelse riksdagen tillmäter det samarbete som pågår inom EFTA.
Fru talman! Först vill jag säga till Jens Eriksson att det är otvetydigt — vilket man finner om man studerar de förhandlingsresultat som har uppnåtts — att den uppgörelse vi har fått på fiskeområdet innebär att handeln med fiskprodukter mellan Sverige och EG nu sker på väsentligt mer likställda villkor än tidigare. De lösningar som vi har uppnått är väl anpassade med hänsyn till den svenska exportens struktur. Det är en mer likställd handel vi har nu än vi hade före den här förhandlingen. Vill Pär Granstedt bortse från EG:s stora interna fiskeproblem, som delvis har yttrat sig i fiskekrig, så må han göra det. Men därmed — genom att bortse från verkligheten — gör han inte de svenska fiskarna någon tjänst. Sedan delar jag hans uppfattning att vi naturligtvis inte skall ansluta oss till lösningar som innebär sänkt standard. Samtidigt kan det givetvis förekomma målkonflikter. Det vore dumt att förneka att ett harmoniseringsarbete i Europa kan komma att innebära målkonflikter för svenska regeringar, myndigheter, riksdagar och näringslivsorganisationer lika väl som för alla andra. Vi kan naturligtvis inte i förväg säga att alla målkonflikter kommer att lösas optimalt för Sverige om vi skall anpassa våra standarder och liknande. Jag vill emellertid peka på att de beslutsmekanismer som EG har antagit genom beslut i november förra året i Luxemburg kommer att göra denna typ av målkonflikter — vilka det vore dumt att förneka — mindre sannolika. Man har nämligen slagit fast att man inte skall fixera sig vid en enda EG-norm som alla slaviskt måste följa. Man har också sagt, att om det finns länder som på väsentliga områden, t.ex. beträffande arbetsmiljö, allmänna miljöfrågor och hälsofrågor, vill gå längre, har de rätt att göra det och sätta egna standarder. Om ett annat EG-land uppfattar detta som ett utslag av protektionism och icke som ett utslag av verklig vilja att förbättra miljön kan man föra detta till Prot. 1985/86:140 EG-domstolen, som får undersöka huruvida bakgrunden till besluten är 14 maj 1986 protektionistisk eller baserar sig på reella forskningsresultat, exempelvis testningsresultat från de länder som har velat gå längre. För de länder som vill gå längre och som nu får denna möjlighet måste det vara en fördel om det utanför EG, i EFTA-området, finns länder som har ambitiösa målsättningar också när det gäller konsumentpolitik, arbetsmiljö och andra miljöoch hälsofrågor. Egna forskningsresultat styrker dessa starkare säkerhetssystem. För dessa EG-länder är det naturligtvis en fördel att kunna ta del av forskningsresultat från Sverige, Norge eller något annat land utanför EG som på detta sätt i denna process kan driva fram ett än starkare miljöregelsystem i Europa än tidigare, innan man fattade beslut om beslutsmekanismer i EG i november. Carl Bildt talade om EFTA:s engagemang i den internationella handelspolitiken. Man behöver inte vara retorisk. Jag tror att det finns en mycket enkel förklaring till att EFTA i dag betyder mer än tidigare för medlemsländerna.

De små länderna skulle då komma i kläm. Jag tror att detta kan vara huvudförklaringen till att EFTA:s medlemsländer under de senaste åren har kommit att vilja använda sin organisation mer än tidigare, mer än under de idylliska förhållandena på 1960-talet, då man hade stor tillväxt, få handelshinder och många fler medlemmar i EFTA. Slutligen: Regeringen har samma uppfattning som den som har kommit till uttryck från många här i dag — från Stig Alemyr, Carl Bildt och Pär Granstedt —- om värdet av det nordiska samarbetet. Det finns inga motsättningar mellan vårt EFTA-engagemang och det nordiska engagemanget — det behöver inte finnas några sådana motsättningar. EFTA är en frihandelsorganisation. Vårt nordiska samarbete går långt utöver frihandelsområdet. Danmark är i detta sammanhang en brobyggare till EG, ingalunda enbart i de renodlade handelsfrågorna utan också när det gäller det nordiska samarbetet, som ju omfattar många fler områden, vilka inte minst den svenska riksdagen är inblandad i, och EG-samarbetet. Där aktiverar vi också våra krafter. Vi samarbetar nu mer än tidigare för att avveckla handelshinder i Norden. Detta arbete innebär inte någon nordisk särlösning, protektionism. Det är tvärtom öppet för EG-länderna. Återigen: I detta sammanhang har Danmark en mycket viktig roll som brobyggare. Jag vill avslutningsvis säga att en slutsats som vi kan dra av denna debatt är att det finns full enighet i denna riksdag om värdet av det nordiska samarbetet och även om värdet av att detta samarbete kan bryggas över till större europeiska lösningar. Danmarks betydande roll där är oomstridd.

Fru talman! Man skulle kunna säga att detta ärende äntligen har kommit upp till behandling. Vi har bevakat det i snart fyra veckor. Till utrikesutskottets betänkande 18 har bl.a. en vpk-reservation fogats. I denna reservation sägs att Sverige nu skall inleda en total ekonomisk bojkott mot Sydafrika. När riksdagen införde den lag som innebar förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika, var det många som hävdade att den inte skulle ha någon betydelse, den skulle inte få några efterföljare, dvs. andra länder skulle inte följa efter och införa en sådan lag och ta ett sådant initiativ. Men alla som hävdade detta då har fått fel. Just Sveriges lag om förbud mot nyinvesteringar har fått många efterföljare sedan dess. Det var således ett mycket klokt och riktigt initiativ som Sverige tog denna gång. Att Sverige tog detta initiativ berodde bl.a. på den starka opinion som fanns och fortfarande finns i vårt land mot den avskyvärda regimen i Sydafrika. Denna lag har förbättrats ytterligare under den senaste tiden. Men det finns naturligtvis fortfarande kryphål för de svenska företagen. Nästa steg som måste tas är att man inför en total ekonomisk bojkott mot apartheidregimen i Sydafrika. UDF och ANC, alltså en stark majoritet av de svarta i Sydafrika, vädjar nu till Sverige om detta. Om Sverige tog detta steg, skulle det innebära att de svartas kamp i Sydafrika underlättades och att apartheidregimens existens förkortades. Det är helt klart att det förhåller sig på detta sätt. Regimen i Sydafrika har trappat upp våldet, inte bara inne i Sydafrika utan även i Namibia, som Sydafrika olagligt har ockuperat mot FN:s beslut. Men regimen har också trappat upp våldet mot frontstaterna — Angola, Mogambique och Lesotho. I dessa länder bränner rasisternas krigsmaskin byar, förstör skördar, kidnappar människor, mördar och torterar. Detta är ett faktum. De har hjälp av s.k. gerillarörelser. I Angola har man UNITA, som är en banditrörelse. UNITA är rasisternas förlängda arm i Angola, som regimen i Sydafrika förser med vapen, tränar och skickar in i Angola för att förstöra, bränna och mörda civilbefolkningen. Det finns ett behov av att säga att det är en skam att det finns parlamentsledamöter i Sveriges riksdag som väcker motioner om att Sverige skall ge stöd till UNITA. Jag trodde inte att detta skulle hända i Sveriges parlament, men det är ett faktum. Dessa riksdagsledamöter representerar moderata samlingspartiet. Det finns en del argument mot att Sverige ensidigt skulle införa en total ekonomisk bojkott. Man säger att det strider mot FN:s beslut. Men det beror ju på hur man ser på FN:s beslut. Faktum är att majoriteten av FN:s medlemsländer är för en total ekonomisk bojkott. Men i säkerhetsrådet finns Prot. 1985/86:140 det några länder som lägger in sitt veto mot denna FN-majoritets önskemål, 14 maj 1986 bl.a. USA. Förenta Staterna vill inte ha någon total ekonomisk bojkott av j Ra Svenska fö. Sydafrika, av det enkla skälet att USA:s multinationella företag har mycket RE stora ekonomiska intressen i Sydafrika. å na å å Sydafrika och Det andra argumentet som anförs är att en bojkott skulle strida mot Namibia GATT-bestämmelserna när det gäller handel och handelsöverenskommelser. Man måste då fråga sig: Gäller inte dessa bestämmelser också för Danmark, som efter vad jap förstår har fattat långtgående beslut när det gäller ekonomisk bojkott av Sydafrika? GATT-bestämmelserna säger väl ändå inte att svenska företag skall vara i Sydafrika eller att vi måste upprätthålla en handel med en regim som är så brutal mot människor och grannländer som Sydafrika? Såvitt jag kan förstå strider inte ett införande av ekonomisk bojkott av rasistregimen i Sydafrika mot några GATT-bestämmelser. Det är ett dåligt argument som man här anför. Det finns, inte minst hos regeringspartiet, en dubbelsidighet när det gäller Sydafrika. Å ena sidan ger man ANC, UDF och SWAPO i Namibia samt frontstaterna sitt stöd, humanitärt och på andra sätt. Det är mycket bra. Jag vill påstå att Sverige i det avseendet är ett föregångsland. Det finns också en bred majoritet i Sveriges riksdag för detta stöd. Men å andra sidan upprätthåller man handeln med Sydafrika och tillåter de svenska företagen att verka i Sydafrika. Svenska företag stöder alltså direkt apartheidregimen och bidrar till att upprätthålla dess existens. Svenska företag är involverade i krigsmaskinen, då deras anställda måste gåinirasisternas militärorganisation. De svenska företagen betalar lön till de anställda under tiden som de fullgör sin värnplikt i den sydafrikanska armén. Svenska företag är även ålagda att till rasisterna i Sydafrika leverera vissa vitala delar som kan användas för framställning av krigsmateriel. Det är nu dags, fru talman, att hörsamma de svartas vädjan om att Sverige skall inleda den totala ekonomiska bojkotten av Sydafrika. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 i utrikesutskottets betänkande 18.
Fru talman! Vid folkriksdagen mot apartheid i februari sade Olof Palme: ”Det är genom att ta gemensamt ansvar som vi kan bidra till att avskaffa apartheidsystemet. Detta system kan bara leva vidare därför att det får stöd utifrån. Om stödet rycks undan och förbyts i ett motstånd, kan apartheid inte bestå. Om världen bestämmer sig för att avskaffa apartheid, kommer apartheid att försvinna.” Vi vet att det är trycket utifrån, tillsammans med befolkningens strävanden, som kan åstadkomma resultat. Regimen ger visserligen då och då löften om reformer, men inget händer. Anledningen är att syftet med reformerna inte är att avskaffa apartheid, utan, som man säger, modernisera och reformera systemet, men med en bevarad politisk och ekonomisk makt för de vita. Nu har undantagstillståndet hävts. Trots detta fortsätter förtrycket. Armén är fortfarande kvar i vissa områden. Vi vet att dödandet av oskyldiga människor, t.o.m. av barn, fortsätter. Vi kunde i TV i söndags se det brutala exemplet med grabben som hade kastat sten mot några bilar och som sköts till döds. Vi vet också att dödandet av dem som skulle kunna vara demokratiska ledare i Sydafrika bedrivs systematiskt av regeringen och dess företrädare. Det är därför som det är viktigt att omvärlden handlar. Ett verkligt tryck utifrån på regimen går bara att åstadkomma om de tre stater som i dag spelar en nyckelroll för att upprätthålla regimen, USA, Västtyskland och Storbritannien, vidtar åtgärder. De kan exempelvis ställa sig bakom kraven i FN på bojkottåtgärder. De tre länderna är Sydafrikas viktigaste handelspartner. Det är de som har motsatt sig besluten om sanktioner i säkerhetsrådet, och det är de som med en ändrad politik skulle kunna bidra till den enda lösning som nu kan ge fred i Sydafrika och i hela den region som för närvarande är så hårt drabbad. Det är många som dessa dagar tvingas till en omprövning av sin inställning till apartheidregimen. Willy Brandt fick göra en hårdhänt omprövning när han nyligen besökte Sydafrika. Han hade ju förhoppningen om att kunna påverka och rent av hjälpa Botha. Han ansåg att Botha behövde stöd utifrån, tryck utifrån, för att i sin tur kunna hantera de ytterst bakåtsträvande krafterna i landet, som Willy Brandt då uttryckte det. Men Willy Brandt fick ompröva sin inställning. Den imponerande tjurskalligheten har skakat mig, var Willy Brandts kommentar när han återvände från Sydafrika. Enligt Brandt kan bara en fundamental omvälvning i Sydafrika, dvs. ett totalt slopande av de vitas överhöghet, rädda landet undan blodbad. Brandt var förr skeptisk till värdet av ekonomiska sanktioner, men är numera en förespråkare av sanktioner. Det är naturligtvis av betydelse om Willy Brandt och andra kan åka till sina resp. länder och utöva påtryckningar på sina resp. regeringar. Willy Brandt har lovat att göra det i Förbundsrepubliken Tyskland. Vi får hoppas att han lyckas. Det är också viktigt att Sverige fortsätter sin politik och skärper den ytterligare där det går. Men den största effekten uppnår vi om vi kan få andra länder att i FN sluta upp bakom sanktionerna. Den svenska politiken har utformats så, att den skall underlätta för andra länder att dra nytta av vad vi gör för att genomföra egna sanktioner. Det är därför som vi är så noga med att se till att vi inte bryter mot internationella regler och förpliktelser. Det är kanske detta som är det viktiga, Bertil Måbrink. Om vi följer reglerna, ökar trycket och successivt skärper våra åtgärder kan andra länder sedan följa efter. Jag vill påminna om att regeringen i oktober förra året rekommenderade svenska företag som bedriver handel med Sydafrika att söka finna andra marknader och leverantörer i syfte att minska handelsutbytet med Sydafrika. Utvecklingen av handeln med Sydafrika har sedan dess legat i linje med regeringens rekommendation. Utrikeshandelsministern, som vi nyss hörde här i kammaren, har också deklarerat att regeringen under de närmaste månaderna mycket noga kommer att följa utvecklingen av denna handel med Sydafrika. I september, har han deklarerat, kommer regeringen att göra en omfattande utvärdering av hur handeln har utvecklats. Har inte företagen då visat att de har fortsatt att dra ned på export och import, kommer regeringen — Prot. 1985/86:140 att införa övervakningslicenser på all handel med Sydafrika. Övervakningsli 14 maj 1986 censer innebär inget förbud mot handel i sig, men det ger regeringen möjlighet att skärskåda varje företag som handlar med Sydafrika. Det är så vi re i Sverige kan bidra till att rasera det avskyvärda och förhatliga apartheidsysvej Sr tt Sydafrika och temet. Namibia Låt mig, fru talman, sluta med ett yttrande av Desmond Tutu, ärkebiskopen och fredspristagaren. Han målar ofta med starka färger.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
Fru talman! Det är riktigt, som Karl-Erik Svartberg säger, att de som hindrar naturligtvis är USA, Västtyskland och Storbritannien. Det är de som i allra högsta grad bidrar till apartheidregimens existens. Men jag vill nämna ett fjärde land. Israel spelar tyvärr inte någon oväsentlig roll när det gäller Sydafrika, inte ens på försvarsområdet. Det finns belägg för att Israel, sedan bojkotten av sydafrikansk frukt har kommit till stånd, spelar rollen av mottagare av den sydafrikanska frukten, som man sedan säljer vidare ut i världen. Det hjälper indirekt rasistregimen. Det bör nämnas i det sammanhanget att Israel inte spelar någon bra roll, utan en mycket ful roll när det gäller Sydafrika. Karl-Erik Svartberg säger att det krävs ett FN-beslut, för vi skall inte bryta mot internationella bestämmelser. Men vi vet ju att bl.a. USA inlägger sitt veto, trots att det finns en klar majoritet bland FN:s medlemsstater för en total ekonomisk bojkott av Sydafrika. USA, Storbritannien och Västtyskland hindrar detta. Vad är det som hindrar att Sverige tar ett initiativ? Vad är det för internationella bestämmelser man bryter mot? Man kan reducera handeln till minsta möjliga antal kronor — därmed har man inte brutit mot några internationella bestämmelser. Det handlar om ett av de mest avskyvärda och brutala system som existerar i världen. Det handlar dessutom om att de svartas organisationer, som vi säger att vi är solidariska med och som vi lyssnar på, enträget vädjar till Sverige att ta detta steg, för det skulle bli ett genombrott och det skulle påskynda apartheidregimens fall. Vilka internationella organisationer skulle våga fördöma Sverige om vi tog ett sådant initiativ? USA, Västtyskland och England kan förstås fördöma det, men låt dem göra det inför världsopinionen. Det råder inga tvivel om att ett sådant ensidigt steg från Sveriges sida skulle betyda ett enormt genombrott och förkorta apartheidregimens existens. Den skulle falla ganska snabbt. Lagen om nyinvesteringsförbud har också fått stor internationell genomslagskraft. Andra länder har följt efter. Vi måste ta nästa steg. Det är internationell solidaritet från Sveriges sida.
Fru talman! Även då det gäller den internationella solidariteten med Sydafrika är det viktigt att vi följer de regler som vi varit eniga om i FN. Vi 37 kan beklaga att de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd har vetorätt. Men än så länge gäller den regeln, och då får vi följa den. Jag kan också, Bertil Måbrink, hänvisa till GATT-reglerna, som vi skulle bryta emot med en ensidig bojkott. Bertil Måbrink hänvisar till konsekvenserna av vår nyinvesteringslag. Den har fått efterföljare, säger Bertil Måbrink. Men det är just detta som jag har försökt säga. Vi har utformat den svenska politiken så att den skall underlätta för andra länder att dra nytta av vad vi gör, så att de skall följa efter. Det är därför vi är så noga med att se till att vi inte bryter mot internationella regler och förpliktelser. Dessutom ökar regeringen trycket på de företag som verkar i Sydafrika och som har handel med Sydafrika. Vi ser nu konsekvenserna av detta. Handeln med Sydafrika minskar. Utrikeshandelsministern har också klart deklarerat att om de företag som handlar med Sydafrika inte lever upp till andan i regeringens överenskommelse och rekommendation kommer man att införa övervakningslicenser. Det är på det sättet som vi, efter reglerna, drar ner på handeln med Sydafrika. Vårt arbete kommer att fortsätta att påverka USA, Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien och självklart även Israel att leva upp till solidariteten med befolkningen i Sydafrika. Det gör man bäst genom att åstadkomma beslut om sanktioner i FN:s säkerhetsråd.
Fru talman! Varje gång representanter för de svartas organisationer besöker Sverige, Karl-Erik Svartberg, ber de Sverige att införa denna totala ekonomiska bojkott, ensidigt från svensk sida. Vad jag förstår redovisar då representanter för regeringen de argument som Karl-Erik Svartberg framför. Skulle ledarna för de svartas organisationer i Sydafrika vara så okunniga att de skulle fortsätta att driva detta krav om det, som Karl-Erik Svartberg säger, skulle strida mot internationella regler? Det skulle de naturligtvis inte göra. De är kloka män och kvinnor, som vet vad de talar om. De skulle väl inte ständigt upprepa denna vädjan till Sverige om total ekonomisk bojkott om det skulle vara alldeles omöjligt eller orimligt att genomföra den. Det är att underkänna deras kompetens och kunnighet när det gäller internationella regler.

Fru talman! Sydafrikas unika ställning bland världens förtryckarregimer behöver egentligen inte ytterligare kommenteras. Dagligen kommer påminnelser om de offer som detta system skördar i blod och i dödade. Sverige har vidtagit en unik åtgärd genom det förbud mot nyinvestering som vi har lagstiftat om, och vi har vidtagit ytterligare åtgärder sedan dess. Det är mycket viktigt att vi ständigt är beredda att ytterligare skärpa trycket mot det sydafrikanska apartheidsystemet, ända tills målet är nått, dvs. ett Sydafrika utan apartheid, ett demokratiskt Sydafrika, där alla har samma medborgarrätt oavsett hudfärg. Här måste vi kunna tänka oss någonting som närmar sig en handelsbojkott i en framtid. Vi har i Sverige anledning att noga studera vad som just nu händer i vårt sydliga grannland, Danmark, och de åtgärder som där vidtas — vi kanske har en del att lära av danskarnas sätt att hantera denna fråga. Jagser Prot. 1985/86:140 det som naturligt att den svenska regeringen mycket noga följer upp det 14 maj 1986 beslut som är aktuellt i det danska folketinget. Tills vidare tycker jag att det som utskottet säger om en strikt tillämpning Svenska företags av Sydafrikalagen, dvs. att några dispenser normalt inte skall ges, är mycket verksamheti positivt. Jag noterar också att utskottet med anledning av en motion av mig Me och betonar vikten av att Sverige intensifierar insatserna på det internationella planet för att få till stånd ytterligare påtryckningar mot Sydafrika. Det finns en punkt där jag inte är nöjd, fru talman, och det är utskottets argumentation beträffande yrkande 1 i min motion US502, där jag säger att Sverige borde följa Namibiadekretet nr 1 och förbjuda import från Namibia. Visserligen är den svenska importen från Namibia mycket blygsam, men den existerar och sker i strid med detta dekret. Att förbjuda import från Namibia har ett betydande symbolvärde, eftersom det innebär att vi därmed markerar att vi anser att det är FN som har ansvaret för Namibia och inte den sydafrikanska regeringen. Det finns inga internationella åtaganden som skulle vara något hinder för att förbjuda import från Namibia. Namibia är inte med i något GATT-avtal eller något annat handelsavtal. Att Sydafrika är det hör naturligtvis inte hit. Dess roll i Namibia är bara att vara en illegal ockupant, och det kan man bortse från. Det är beklagligt att utskottet med en så tunn argumentering avvisar detta förslag. I övrigt gör utskottet värdefulla markeringar, och det är bra — det innebär möjligheter att ytterligare flytta fram positionerna. Jag vill återigen säga att vi har anledning att noga följa vad som händer i Danmark och se om det kan föranleda en ytterligare skärpt hållning från svensk sida i framtiden. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Sydafrika är ett samhälle i begynnande sönderfall. Samtidigt som rapporter strömmar in om fortsatta tvångsförflyttningar, avancerad tortyr av fångar, barn som skjuts i ryggen när de flyr från polisen och skärpta befogenheter för polismakten, hör vi också hur oppositionen bygger upp alternativ förvaltning i svarta områden i takt med att apartheidförvaltningen vittrar sönder. Den ständigt växande politiska oppositionen och UDF:s mångfald och styrka skapar ett inre tryck, som tillsammans med det yttre tryck som bl.a. Sverige förutsätts bidra med, tvingar regimen i Sydafrika att vidta åtgärder. Bl. a. mot den bakgrunden skall man se de diskussioner som har förts om att frisläppa Nelson Mandela. Men det är tveksamt om de föreslagna reformerna över huvud taget kan betecknas som reformer. När det gäller det nya systemet med ID-kort, som skall ersätta systemet med de förhatliga passen för svarta, råder det in i det sista tveksamhet om huruvida rastillhörigheten skall finnas med eller inte på kortet. Dessutom skall kortet förses med fingeravtryck — den saken är helt klar. Visserligen tillåter man äktenskap över rasgränserna. Men var skall dessa människor bo, när bostadssegregationen över huvud taget inte har ifrågasatts? Var skall barnen i dessa äktenskap gå i skola, när skolsegregationen över huvud taget inte har 39 ifrågasatts? Det hävdas att undantagstillståndet har upphävts, men samtidigt antas en lag som ger inrikesministern befogenhet att förklara ett område för ”unrest area”. Det befriar regeringen från problemet att behöva proklamera undantagstillstånd, och polisen får genom lagen vittgående befogenheter. Det har över huvud taget inte förts fram några förslag om att tillåta politisk verksamhet för icke-vita i Sydafrika, om att tillåta allmän och lika rösträtt — ja, inte ens om att tillåta en rätt för dessa människor att fritt gå i begravningståg. Det tyder på att det politiska trycket utifrån på Sydafrika ännu inte är tillräckligt. Den svenska Sydafrikalagen, som initierades och genomfördes av folkpartiet, har stiftats med flera syften. Ett av syftena har varit att skapa ett politiskt tryck. Därför har det varit viktigt att lagen skall fungera som ett föredöme och inspirera andra länder att stifta liknande lagar. Ett annat mycket väsentligt syfte har varit att göra en markering av ett moraliskt fördömande av apartheidsystemet, en markering av att Sverige inte på något sätt vill bidra till vidmakthållande av detta vidriga samhällssystem. Andra partier hävdade, när lagen på folkpartiets initiativ instiftades, att den var meningslös, eftersom Sverige stod ensamt. Det moraliska argumentet vägde då uppenbarligen lätt. Många år efter det att lagen genomförts så sades det från flera politiska håll att lagen var meningslös, då inga andra länder anslutit sig till sanktionspolitiken. Det här argumentet har nu slutgiltigt raderats ut. Ett flertal länder har vidtagit ekonomiska sanktionsåtgärder mot Sydafrika, och i vissa fall har dessa varit mera långtgående än Sveriges åtgärder. Nu senast fattade Danmark beslut om importförbud. Sverige ligger inte längre i täten för den internationella sanktionspolitiken, utan vi har blivit akterseglade. Politiska beslut om sanktioner mot Sydafrika handlar enbart om en politisk vilja. Är den viljan tillräckligt stark? Kan Sverige finna argument såväl för stoppande av nyinvesteringar som för import av jordbruksprodukter, liksom Danmark kan finna argument för att inom GATT:s ram stoppa importen från Sydafrika? När utskottet påpekar att regeringen överväger en licensiering av handeln, vill vi i folkpartiet säga att vi skulle välkomna detta sena steg i den här riktningen. Utskottets betänkande är av särskild vikt på en punkt, nämligen när det gäller hanteringen av vår Sydafrikalag. Genom den paragraf som medger dispenser och genom paragrafen om särskilda åtaganden skapas utrymme för regeringen att göra en politisk bedömning vid tillämpningen av lagen. Riksdagen uttalade i höstas att dispenser ej borde medges så länge undantagstillstånd rådde i Sydafrika, och dispenser medgavs ej heller under förra året. Nu har visserligen undantagstillståndet formellt hävts; däremot har nya lagar tillkommit som gör att tillståndet fortfarande är exceptionellt. Utskottet upprepar också i det föreliggande betänkandet att utskottet förutsätter att regeringen inte kommer att vare sig medge dispenser från gällande investeringsförbud eller medge rätt till särskilda åtaganden av det slag som åsyftas i lagens 8 §. Det är synnerligen väsentligt att den svenska riksdagen på detta sätt markerar att situationen i Sydafrika fortfarande är exceptionell och att vi inte anser att Sverige skall delta i försvaret av den sydafrikanska vita herrefolksmakten utan tvärtom skall hjälpa till att skapa Prot. 1985/86:140 förutsättningar för en verklig demokrati i Sydafrika. 14 maj 1986 Sveriges ansvar för utvecklingen i Sydafrika är avsevärt. Det står helt klart att vårt investeringsförbud har varit av stor betydelse för det internationella samfundets agerande. De svarta och de färgade i Sydafrika kan vara tacksamma för att Sverige inte ändrade kurs under de år då Sydafrikalagen var i värre blåsväder än den är i dag och kritiserades från olika politiska håll. Birgitta Dahl sade efter sin resa i södra Afrika att situationen i Sydafrika liknar situationen i Tyskland under nazitiden. Det borde då finnas förutsättnigar för att gå vidare i sanktionspolitiken mot Sydafrika, särskilt som riksdagen förra året gav regeringen fullmakt att besluta om mindre sanktioner utan att tillfråga riksdagen. Jag vill uttala att jag utgår från att regeringen inte kommer att bevilja fler dispenser och att regeringen inte kommer att bevilja företagen de särskilda åtgärder som åsyftas i 8 § i Sydafrikalagen och ber att få markera att folkpartiet har mycket stora förväntningar på regeringens framtida Sydafrikapolitik. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med Maria Leissner om sanktionspolitikens värde. Den har diskuterats i Sverige och den har diskuterats internationellt, och jag tror egentligen inte att vi kan dra några definitiva slutsatser i den frågan förrän vi har sett utvecklingen i Sydafrika under en längre tidsperiod. Det jag vill nämna är vad som tas upp i den moderata reservationen 2. Det är, fru talman, närmast en rättssäkerhetsfråga. Vad som inträffade var att utrikesutskottet förra året gjorde ett uttalande att man med anledning av undantagstillståndet i Sydafrika förutsatte att regeringen inte beviljar några dispenser enligt lagens 6 och 8 §§. Nu är vi i den situationen att undantagstillståndet har hävts, och trots det säger utskottet att man inte skall bevilja några dispenser på det sätt som faktiskt förutsattes när denna lag instiftades. Är detta utskottets uppfattning så hade det varit ärligare och mera förenligt med svensk rättssäkerhetstradition att göra en ändring i lagen. Fru talman! Det är vår uppfattning att land skall byggas med lag, inte med utskottsuttalanden. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2.
Fru talman! Till Carl Bildt vill jag gärna säga att jag tycker det är märkligt att moderaterna uppfattar en lag som handlar om att förbjuda investeringar i Sydafrika som en lag som skall tillåta investeringar i Sydafrika. Den paragraf som Carl Bildt syftar på handlar om att det finns en politisk möjlighet för regeringen att bevilja dispenser från lagen. Lagen innebär alltså inte att regeringen i varje enskilt fall skall bevilja undantag från den. Detta är en synnerligen märklig rättsuppfattning, Carl Bildt. Det är tvärtom så att lagen syftar till att förbjuda företags nyinvesteringar i Sydafrika. Det borde äntligen moderaterna lägga på minnet inför framtida debatter.
Fru talman! Det undantagstillstånd som vi hängde upp uttalandet på i december har formellt upphävts. Men i praktiken är förhållandena i Sydafrika precis lika fruktansvärda som då. Därför har utskottet ansett det helt motiverat att säga ifrån att den exceptionella situationen består och att polismyndigheterna fortfarande har långtgående befogenheter. För oss är det helt klart att regeringen därför bara i undantagsfall skall ge dispenser från det gällande investeringsförbudet eller sådan rätt till särskilda åtaganden som stadgas i Sydafrikalagens 8 §. Att riksdagen gör uttalanden till regeringen i en sådan fråga måste stå i full överensstämmelse med vår rättsuppfattning.
Fru talman! Visst kan riksdagen göra uttalanden om hur rätten och lagen skall tolkas. Men det är klart att det uppstår oro, när denna riksdagens tolkning av lagen ändras mycket snabbt. Denna lagstiftning handlar ju inte bara om att förbjuda verksamhet i Sydafrika, som Maria Leissner säger, utan också om att reglera villkoren för den verksamhet som bedrivs i Sydafrika av svenskt näringsliv, vilket för sin fortsatta verksamhet också är beroende av att kunna lägga ned en och annan krona på en och annan investering. Det har vi ju diskuterat i andra sammanhang. Utskottet sade förra året att man så länge undantagstillståndet finns kvar där nere skall vara mycket restriktiv eller inte bevilja några dispenser alls. Sedan dess har undantagstillståndet hävts. Nu säger utskottet att det som uttalades förra året fortfarande skall gälla med anledning av de exceptionella förhållanden som råder och med anledning av att polismakten har extraordinära befogenheter detta trots att det som sades förra året beträffande undantagstillståndet inte gäller. Det ger ju ett intryck av att utskottet nu plötsligt har upptäckt att det råder exceptionella omständigheter i Sydafrika och att polismakten har fått vidsträckta befogenheter. Det visste vi före och under den tid undantagstillståndet gällde, och vi visste det när vi stiftade lagen. Därför syftar man nu till att förändra lagens innehåll och dess innebörd. Därmed skapar man en rättsosäkerhet. Vi kan diskutera vad som skall vara svensk Sydafrikapolitik när det gäller de svenska företag som är verksamma där nere. Denna politik har vi en gång lagt fast. Det är möjligt att vi skall ändra den. Men då skall vi vara ärliga nog att göra det genom att ändra lagen. Om Maria Leissner tycker att detta är en underlig rättsuppfattning, vill jag bara påminna henne om att den också är folkpartiets före detta rättsuppfattning när det gäller Sydafrikalagstiftningen.
Fru talman! I förarbetena till lagen står det mycket tydligt, Carl Bildt, att det är politiska bedömningar som skall ligga till grund för regeringens beslut i ärenden som berörs av lagen. Och det är just den politiska bedömningen som vi diskuterar här i dag. Jag skulle vilja höra om Carl Bildt har några argument emot den bedömning av det politiska läget i Sydafrika som utskottet har gjort. Jag tycker att det dessutom är oerhört märkligt att moderaterna fortsätter att förvandla en lag mot nyinvesteringar till en lag för nyinvesteringar.
Fru talman! Maria Leissner frågar om jag gör samma politiska bedömning av läget i Sydafrika som den som återfinns i utskottets skrivning. Ja, Maria Leissner, det gör jag, och det framgår av att jag har stått bakom denna utskottets text. Vi har deltagit gemensamt i utskottsbehandlingen. Så frågan är väl mera av retorisk än av saklig karaktär. Men man kan ju vända på frågan och ställa den till Maria Leissner. Menar Maria Leissner verkligen att det är först nu som förhållandena i Sydafrika har blivit exceptionella och först nu som polismyndigheterna har fått extraordinära befogenheter? Var inte detta fallet också 1980, 1981, 1982, 1983 och 1984? Men då krävde inte folkpartiet denna förändring. Då talade man i största allmänhet om att ändra lagtexten. Men nu skriver man in detta i utskottstexten, som om man plötsligt har upptäckt att det sydafrikanska samhället ser ut på ett visst sätt. Den förändring som har inträffat har primärt inte ägt rum i Sydafrika, utan i folkpartiets politik och framför allt — möjligtvis — i folkpartiets syn på vad som är rättssäkerhet när det gäller svenskt näringsliv.
Fru talman! Jag tror att Carl Bildt är ganska medveten om den folkpartipolitik som ledde fram till att vi, när vi satt i regeringen och — tillsammans med bl.a. moderaterna — var ansvariga för Sydafrikapolitiken, drev den tesen att det politiska läget i Sydafrika var sådant att dispenser borde medges endast i undantagsfall. Vi var alltså vid det tillfället tvungna att reservera oss på den punkten, bl.a. gentemot moderaterna. Folkpartiet har således varit relativt konsekvent i sin uppfattning. Bortsett från det faktum att situationen i Sydafrika faktiskt har förvärrats högst remarkabelt de senaste åren — det tror jag att också Carl Bildt egentligen håller med om - är folkpartiets politik konsekvent. För den som över huvud taget är intresserad av politisk historia torde det framgå ganska klart att vi även i framtiden kommer att motsätta oss någon annan bedömning än en rent politisk när det gäller tillämpningen av Sydafrikalagen.
Fru talman! I botten på varje lagstiftning ligger en politisk bedömning. Det ligger i sakens natur att denna politiska bedömning kan förändras. Värderingsgrunder kan bli annorlunda och situationen kan förändras. Men detta skall då återspeglas i en förändring av lagen. Medborgarna och företagen skall kunna läsa i lagen för att få reda på vad som är rätt och fel. Så länge vi accepterar svensk företagsamhet nere i Sydafrika, har man där rätt att ställa kravet på oss att få veta vad som gäller. Det får inte vara beroende av snabbt föränderliga utskottsmajoriteter eller opinionslägen, som kan förändras från dag till dag. Jag håller med Maria Leissner om att det finns en kontinuitet i folkpartiets politik, men den kontinuiteten är för mig något osäker. Jag kommer också ihåg hur det var under den borgerliga regeringstiden, när vi exempelvis satt i utrikesnämnden och diskuterade om ett svenskt företag skulle få bygga toaletter för de anställda eller inte. Diskussionen handlade om huruvida dessa toaletter stärkte eller försvagade apartheidsystemet. Jag uppfattade inte en sådan sak som relevant i de stora och avgörande frågeställningarna. Min fråga till Maria Leissner är om folkpartiet vill driva ut de svenska företagen ur Sydafrika. Om det är fallet, säg det då klart ut och medverka till en ändring av lagen. Då agerar hon på ett sätt som är förenligt med folkpartiets före detta rättsuppfattning.
Fru talman! Jag tycker det står helt klart, som jag också sade i mitt anförande, att lagen för folkpartiet har två syften, dels att Sverige skall agera som ett föredöme för andra länder, dels att vi skall uttala ett moraliskt fördömande av apartheidsystemet i Sydafrika. Uppenbarligen har moderaterna inte samma känsla bakom sitt engagemang i förhållandena i Sydafrika. Vi får säkert anledning att här i kammaren senare återkomma till debatten om Sydafrika.
Fru talman! Jag tror nog att vi har samma engagemang vad gäller förhållandena i Sydafrika. Det är oförsynt av Maria Leissner att antyda något annat. Detta är, Maria Leissner, i grunden en rättssäkerhetsfråga. Lagen syftar inte primärt till att visa ett moraliskt engagemang i Sydafrikafrågorna. Det kan vara vårt syfte när vi stiftar lagen, men som den är skriven har den till syfte att upplysa svenska medborgare och företag om vad som är rätt och fel. När de har läst lagen skall de också veta vad som gäller. Och vad som gäller skall inte plötsligt förändras utan att också lagen förändras. Det är, som jag sade, en rättssäkerhetsfråga. Jag tycker att folkpartiet har låtit det hela skena iväg litet för långt, när man plötsligt med snabbt skiftande motiveringar vidtar åtgärder som i realiteten innebär att man vill rycka undan grunden för sin egen lagstiftning. Jag noterar att Maria Leissner inte svarade på min fråga, nämligen om folkpartiet vill driva de svenska företagen ut ur Sydafrika och därmed de facto rycka undan grunden för den Sydafrikapolitik som fördes av folkpartiet i regeringsställning, då denna lag ursprungligen stiftades. Den hade inte till syfte att driva de svenska företagen ut ur Sydafrika, utan den hade till syfte att begränsa deras verksamhet och expansion.
Fru talman! Självklart ställer vi i folkpartiet oss bakom övervintringspolitiken, som det råder en bred politisk enighet om. Denna politik går ut på att företagen skall ha möjlighet att finnas kvar i Sydafrika och övervintra där, medan vi väntar på att det skapas demokratiska förhållanden. Däremot verkar det som om moderaterna med sitt resonemang om rättssäkerhet antyder att de inte ställer upp på övervintringspolitiken utan tvärtom vill tillåta en sådan expansion av de svenska företagens verksamhet i Sydafrika att det är fråga om en tillväxt på de svartas bekostnad. Det är en tillväxt som Prot. 1985/86:140 vi vet kommer att inträffa, om vi tillåter företagen att investera fullständigt 14 maj 1986 fritt. Jag tycker fortfarande det är oerhört märkligt att man kan tolka en lagtext, VSeringsfrineg p så SR " .. mellan Sverige som handlar om att regeringen har politisk möjlighet att om den så vill bevilja och USA dispens, så att den förvandlas till en tvingande nödvändighet för regeringen att i varje fall bevilja dispenser för företag att investera i Sydafrika. Det är fullständigt givet att moderaterna är konsekventa i sitt resonemang, när de ständigt motsätter sig den lag som gäller nyinvesteringar i Sydafrika. Att föra den typen av resonemang är ytterligare ett sätt att obstruera mot lagen.
Fru talman! Det är möjligt att man på sina håll ibland upplever kraven på rättssäkerhet som en obstruktion av den politiska viljan. Men det ligger de facto, Maria Leissner, i ett demokratiskt samhälles natur. Det tycker jag vi skall vara stolta över. Det grundläggande är att Maria Leissner och andra förra året sade, att vi så länge undantagstillstånd råder skall vara mycket sparsamma med att ge dispenser enligt 6 och 8 §§ i lagen. Det kunde ligga mycket i det, i det läge som då rådde. Sedan dess har undantagstillståndet upphört, och nu säger folkpartiet att man skall tillämpa samma politik, fast med andra argument. Och så motiveras detta med att det råder exceptionella omständigheter i Sydafrika. Det har alltid — åtminstone sedan apartheidsystemet institutionaliserades i slutet av 1940-talet — rått exceptionella och vidriga omständigheter i Sydafrika. Därför ser jag inget skäl till att folkpartiet nu skall lägga om sin politik i förhållande till vad den var 1985, vad den var 1984, 1983 och 1982, ända tillbaka till dess man stiftade denna lag. Skall man lägga om politiken, skall man göra det genom att kräva en ändring i lagen och inte genom att på detta sätt göra ett, låt vara litet, övergrepp mot de rättsstatliga principer som brukar förena åtminstone oss på den borgerliga kanten.

Fru talman! Den fråga vi övergår till att diskutera nu har väl inte samma dignitet som Sydafrikadiskussionen, men den kan ändå ha ett visst principiellt intresse. För att undvika alla missförstånd vill jag mycket klart markera att vi i vpk 45 är anhängare av öppna, ja helst rivna gränser mellan länderna. Människor skall kunna resa fritt. Visumoch passtvång skall avskaffas så långt det över huvud taget är möjligt. Vi har således inte aktualiserat frågan om visumbestämmelserna mellan Sverige och USA för att skapa ökat krångel. Tvärtom menar vi att strävan skall vara att samma visumfrihet som gäller för USA-medborgare som besöker Sverige också skall gälla svenska medborgare som vill besöka USA. I praktiskt taget alla sådana här sammanhang brukar principen om ömsesidighet gälla. Så inte i vårt förhållande till Amerikas förenta stater. Där präglas våra relationer olyckligtvis av underdånighet och eftergivenhet inför supermakten. Det är fritt fram för USA-medborgare att resa hit. Svenska medborgare som vill besöka Förenta Staterna eller tvingas mellanlanda på någon av landets flygplatser måste däremot underkasta sig förnedrande förhör. Medlemskap i ett av denna riksdags partier jämställs närmast med s.k. skamliga sjukdomar eller kriminalitet. Ja, ibland tillämpas t.o.m. principen oms.k. guilt by association. Ha inte en moster som prenumererar på Ny Dag eller en son som förstamajtalar för vpk, om du vill undvika att väcka de amerikanska konsulära myndigheternas misshag! Nu överlever säkert vpk-anknutna svenska medborgare förbudet mot att besöka USA. Det är inte därför vi väckt vår motion. Vi har gjort det därför att det ojämlika förhållandet mellan USA och Sverige är vanhedrande och kränkande för vårt land. Om man i USA inte är beredd att avskaffa visumtvånget för svenska medborgare, bör vi kräva visum av amerikanska medborgare som skall besöka Sverige. Självklart skall vi som demokratiskt land däremot inte anställa politiska förhör med USA-medborgare som vill resa hit. I brist på principiell argumentering säger utrikesutskottets majoritet att det vore opraktiskt med visumtvång. Naturligtvis, men det är inte vi utan Förenta Staternas myndigheter som är opraktiska. Och är det då inte också opraktiskt att sovjetiska och många andra länders medborgare måste ha visum för att komma hit? Jo, visst är det så, och därför bör vi söka uppnå avtal om visumfrihet. Men sådana avtal skall vara ömsesidiga. Vi kan sålunda från vpk:s sida inte acceptera ett avtal som innebär att svenska medborgare behöver visum för att resa till exempelvis Sovjetunionen, medan visum inte skulle krävas till Sverige för sovjetiska medborgare. Jag kan försäkra att vi från vpk:s sida aldrig skulle acceptera om sovjetiska myndigheter anställde politiska förhör med svenska medborgare för att bevilja visum eller om man diskriminerade något politiskt parti. Vissa negativa exempel, både på sovjetisk och på svensk sida, har tyvärr förekommit, och då har vi från vpk reagerat. Det vore mycket klädsamt, om t.ex. moderata samlingspartiet reagerade på samma sätt mot politisk diskriminering från amerikansk sida mot svenska medborgare. Carl Bildt har redan hunnit lämna kammaren, men han har ju goda kontakter i Washington och han kanske vid något av sina USA-besök kunde ge en föreläsning om Sveriges syn på demokrati. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen vid utrikesutskottets betänkande nr 25.

Prot. 1985/86:140 Fru talman! Jag ber fru talmannen och kammarens ledamöter om tillgift, 14 maj 1986 om jag icke lyckas utnyttja all den tid jag har anmält för detta inlägg i Viseri ; debatten. eler I likhet med utskottets övriga ledamöter delar jag Bo Hammars och vpk:s och USA : syn, att ömsesidig viseringsfrihet mellan länder är den bästa ordningen för umgänget mellan olika nationer och folk, men ändå vill jag avstyrka den vpk-reservation som är fogad till utrikesutskottets betänkande 25. Avstyrkandet kan i detta ljus verka ologiskt, men icke förty är det ett riktigt ställningstagande av ett avgörande skäl, nämligen folkrätten. Enligt folkrätten bestämmer varje stat själv vilka regler som skall gälla för inresa till landet. Lika litet som vi vill att andra stater skall lägga sig i hur vi skall ha det med visering eller inte visavi andra nationer, lika litet kan vi, anser utskottets majoritet, lägga oss i hur andra länder löser viseringsfrågan hos sig internt — i detta fall, som vpk har tagit upp, USA. Fru talman!

Fru talman! Axel Andersson säger att folkrätten innebär att varje land självt bestämmer när det gäller visumfrågor, och det är en fullständig självklarhet. Men det finns också en praxis som betyder att vi har en ömsesidighet i vad gäller viseringsoch passbestämmelser. En sådan ömsesidighet har vi i förhållande till Sovjetunionen och den kinesiska folkrepubliken, för att nämna ett par andra stormakter, men det har vi av någon anledning inte i förhållande till Amerikas förenta stater. Jag undrar bara: Varför har vi inte denna ömsesidighet? Jag har försökt ta upp vissa principiella frågor, som jag ändå tycker att Axel Andersson borde fundera över.

Fru talman! Bo Hammars inlägg har icke föranlett mig att ändra uppfattning.

Herr talman! Som Elisabeth Fleetwood riktigt konstaterade har utrikesutskottet behandlat såväl fempartimotionen om judarnas situation i Sovjetunionen som motionen om situationen för den turkiska minoriteten i Bulgarien på ett oerhört positivt sätt. Jag kan därför helt kortfattat slå fast att Sverige i olika internationella fora och på skilda nivåer kommer att också fortsättningsvis med skärpa reagera mot de missförhållanden som råder. Vi kan konstatera att de mänskliga rättigheterna kränks. Det gäller både i fråga om judarnas situation i Sovjetunionen och i fråga om den turkiska minoritetens levnadsförhållanden i Bulgarien. Så sent som för bara någon månad sedan hade vi en interpellationsdebatt här i riksdagen då också statsministern klart slog fast att Sverige vid ett flertal olika tillfällen tagit upp frågan om judarnas situation i Sovjetunionen och att så kommer att ske också i fortsättningen. Prot. 1985/86:140 Herr talman!

figgor mim: Herr talman! Enigheten i kammaren är stor i dessa frågor. Jag skall därför bara kort säga att jag kan i allt instämma i vad Elisabeth Fleetwood sade om den helt otillfredsställande situationen för de judar som vill lämna Sovjet unionen. Det är en skamfläck att de inte ges möjlighet att göra det. Jag vill också helt kort, herr talman, beröra turkarnas situation i Bulgarien. Jag vill erinra om att Bulgarien har skrivit under de avgörande avtalen, bl.a. och Helsingforsdokumentet, som innehåller bestämmelser om skydd för minoriteter. Detta har uppenbarligen inte den bulgariska regeringen tagit ad notam. Börje Stensson hade här i kammaren en frågedebatt för nu ett år sedan med dåvarande utrikesministern Lennart Bodström. Jag hoppas att den debatten bidrog till att Lennart Bodström, som han lovade, tog upp den här frågan med de bulgariska myndigheterna. Den form av förtryck av en minoritet som förekommit och alltjämt torde förekomma är totalt oaccepta bel, och vi utgår ifrån att regeringen noga kommer att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som läget kräver. Dessutom utgår vi ifrån att regeringen även fortsättningsvis kommer att hålla kammaren väl informerad om utvecklingen för den turkiska minoriteten i Bulgarien.
Herr talman! Också vänsterpartiet kommunisterna har haft företrädare bakom den fempartimotion om judarnas situation i Sovjetunionen som här är föremål för diskussion. Jag vill bara understryka att vi från vårt parti är till freds med utskottets skrivning. Jag vill också betona vad tidigare talare har sagt, nämligen att frågan om mänskliga rättigheter icke är en intern nationell fråga.

Vi är som sagt till freds med utskottsbetänkandet, och jag vill bara i förbifarten göra en notering när det gäller de judar som vill utvandra från Sovjetunionen.

Detta är också en viktig fråga, och det är inte någon ursäkt för den politik som bedrivs från sovjetisk sida och från andra länders 51 sida, men det finns anledning att göra denna markering i detta sammanhang. Det har här också tagits upp andra problem vad gäller nationalitetsfrågorna i Europa. Det finns anledning att kritiskt granska den turkiska minoritetens ställning i Bulgarien. Där tycks det ha förekommit övergrepp. Tyvärr är detta problem inte begränsat till bara något enskilt land, utan man har fortfarande ute i en rad europeiska länder — icke bara i Östeuropa utan också i Västeuropa — svårigheter att formulera en riktig minoritetsoch nationalitetspolitik. För oss i Västeuropa gäller det bl.a. invandrarfrågorna, men det finns också i västeuropeiska länder minoriteter som upplever sig som förtryckta. Jag tycker att detta också bör påpekas i det här sammanhanget. Samtidigt menar jag att man även skall notera de framsteg som faktiskt har gjorts, inte minst på Balkan, för att lösa minoritetsfrågorna. Vi har alla läst om de orimliga förhållanden som rådde i Balkanländerna och om den krutdurk som Balkanländerna, inte minst på grund av nationella motsättningar, utgjorde tidigare, t.ex. under förkrigstiden. På många sätt har man kommit till rätta med dessa problem. Jag vill särskilt peka på Jugoslavien — trots de svårigheter som i dag föreligger när det gäller den sydligaste delen av Kosovo-provinsen — som ett mycket framgångsrikt exempel när det gäller att lösa svåra nationalitetsproblem. De finns där fortfarande, och de brister ut ibland i svåra konflikter. Men det finns ändå en ambition att på ett demokratiskt sätt tillförsäkra alla nationaliteter möjlighet att delta i samhällets utveckling.

Herr talman! Som jag underströk i mitt tidigare inlägg gör jag heller inte någon sådan koppling. De sovjetiska judarnas odiskutabla rätt att få utvandra är en sak — det är en rätt som vi måste slå vakt om. Vad jag också ville försöka erinra om är bara en naturlig känsla, som t.ex. kan finnas på den ockuperade Västbanken i Palestina. Palestinierna säger: Här arbetar ni för rätt till emigration. Men vi vill befria vårt land, och här kommer alltså nya Jag tror att det vore mycket oklokt av oss att inte observera också den reaktion som kan finnas på arabiskt håll. Och jag tror inte att vi utan vidare skall stämpla detta som någon antisemitisk eller rasistisk reaktion. Det är i stället en reaktion mot att det kommer främmande människor och slår sig ned på ett ockuperat territorium. Detta är en annan fråga och förändrar inte vår inställning vad gäller de sovjetiska judarna. Men jag tror att vår hållning i denna viktiga principfråga förstärks om vi samtidigt mycket klart slår vakt om palestiniernas rättigheter och kräver att Israel skall lämna ockuperat område. Vår position och våra möjligheter att nå effektiva resultat i vårt arbete underlättas om vi har en sådan inställning.

Herr talman! Jag vill i all korthet säga till Elisabeth Fleetwood att jag gjorde detta understrykande just på grund av bitter erfarenhet av att en berättigad kritik av Israels politik så ofta missbrukas. Man anklagas för antisemitiska inställningar och för nonchalans av andra viktiga problem i fråga om de mänskliga rättigheterna. Man måste dock kunna ta upp olika frågor och kämpa för mänskliga rättigheter på olika plan, vad gäller både den judiska befolkningens rättigheter och det palestinska folkets rättigheter, utan att detta skall misstänkliggöras. Jag vet att detta ofta har skett, och därför gjorde jag detta understrykande.

Herr talman! Centerpartiet står också bakom denna motion som gäller judarnai Sovjet. Jag inskränker mig här till att instämma i de synpunkter som Elisabeth Fleetwood har framfört. Jag vill också passa på att informera om att samtliga partiers kvinnoförbund har engagerat sig på olika sätt i frågor som rör judarna i Sovjet. I april besökte t.ex. representanter för samtliga kvinnoförbund Sovjets ambassad för att söka utverka utresetillstånd för en enskild judinna, Ida Nudel. Vi överlämnade också ett upprop som var undertecknat av kvinnoförbunden och av fackliga organisationer. Jag tyckte att det var angeläget att lämna denna information i sammanhanget.
Herr talman! Jag vill bara understryka för Bo Hammar att en förutsättning för fred i Mellersta Östern måste vara förhandlingar, som i sin tur bygger på att alla staters rätt erkänns av alla i området berörda stater. Så länge som en stor del av arabländerna vägrar att erkänna Israels rätt att existera, kanske man inte heller kan räkna med att förhandlingar om de ockuperade områdena kan komma till stånd.
Detta ligger litet vid sidan om ämnet.
Herr talman! Jag instämmer i att detta ligger litet vid sidan av ämnet, men jag tog upp det mer som en principiell fråga om de mänskliga rättigheterna. Nu kommer Hadar Cars in på ett bredare problem, som jag inte skall fortsätta att debattera. Jag vill ändå förklara att det som är avgörande för att man skall åstadkomma fredliga förhållanden i Mellanöstern är att Israel erkänner den palestinska nationaliteten och den palestinska nationen.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att delta i denna debatt, men jag vill säga att det är utomordentligt värdefullt att samtliga fem partier i Sveriges riksdag i en motion har kunnat ställa sig bakom kravet på respekt för de mänskliga rättigheterna som Europarådet enhälligt har antagit. Jag vill därför understryka, att vad utrikesutskottets betänkande handlar om och vad motionären har framfört är att vi skall respektera de mänskliga rättigheterna. Det gäller för det första att tillåta judarna i Sovjetunionen att leva utan att bli diskriminerade och att åtnjuta rätten att utöva sin judiska religion och sina kulturella traditioner samt undervisa i och studera hebreiska, för det andra att upphöra med spridande av antijudisk propaganda, för det tredje att frige alla judiska samvetsfångar och för det fjärde att tillåta de judar som så önskar att utvandra till Israel eller andra länder. Det är respekten för de mänskliga rättigheterna som jag med stor tillfredsställelse noterar att ett enhälligt utskott har ställt sig bakom. Det är olyckligt för denna debatt om man i sammanhanget för in frågor som har med krissituationen i Mellersta Östern osv. att göra. Detta är två helt skilda saker. Om vi blandar ihop respekten för de mänskliga rättigheterna och en svår internationell krissituation, för vi inte debatten framåt. Låt mig bara avslutningsvis säga följande beträffande den turkiska minoriteten i Bulgarien, som också den har varit föremål för behandling i Europarådet. Ett enigt Europaråd har ställt sig bakom en resolution i ämnet. Frågan kommer upp till ny behandling under Europarådets session första veckan i juli. Då kommer det att anordnas en stor hearing med representanter för de turkiska minoriteterna samt journalister som har varit på platsen. Även detta är alltså en fråga som liksom den judiska frågan är föremål för Prot. 1985/86:140 kontinuerlig uppföljning av Europarådet. 14 maj 1986
Herr talman! Det finns få ting som är så grymma som när oskyldiga barn utnyttjas och exploateras, när de får lida för vuxna människors spekulation eller när de offras som handelsvara för att rädda sina syskons existens. Man känner en uppgivenhet när man ser och hör om 50, kanske 100 miljoner, barnarbetare i världen. När man annars möter lidande och nöd vill man ingripa och försöka göra någonting, men detta omfattande barnarbete är så svårt att komma åt. Barns lidande blir nästan outhärdligt att se och ta del av. Men vi måste reagera och vi måste agera och sätta in all kraft för att skydda barnen i världen. Vad händer med alla dessa barnarbetare? Miljoner av dem har ingen framtid över huvud taget. De säljs av sina fattiga föräldrar eller hyrs ut. Ofta bryts då kontakten mellan barn och föräldrar. Barnen blir helt utlämnade och övergivna. De drivs av samvetslösa arbetsförmedlare och företagare till att arbeta långt utöver sin psykiska och fysiska förmåga. De arbetar i dåliga arbetsmiljöer. Flickor som sitter stilla i tolv timmar per dag förlorar ofta förmågan att gå och mattväverskorna i Asien blir blinda av ett för ögonen alltför krävande arbete. Deras kroppar deformeras. Barnarbetarna hamnar i en ond cirkel. De har ingen framtid. Samtidigt som vi genom FN lägger ned stora summor på att undanröja analfabetismen i världen blir dessa barnarbetare nya analfabeter. De får aldrig ordnad skolgång, de får inte lära sig läsa och skriva. Därmed raseras också deras möjligheter på en framtida arbetsmarknad. Samtidigt innebär barnarbetet och den bristande skolgången att de barn som genom utbildning skulle ha blivit en resurs i sitt eget samhälle tvärtom blir en börda, och samhället förlorar på sikt i kraft och utveckling. Barnarbetet skapar också arbetslöshet bland vuxna. Vi har faktiskt aldrig förut här i riksdagen behandlat frågan om barnarbete. Detta är beklagligt! Regeringen har inte tagit upp detta i någon proposition. Någon motion har heller inte väckts i frågan. Jag väckte min motion i januari sedan jag precis före motionstidens utgång sett ett reportage i TV:s Aktuellt och fick upp ögonen för den situation som många barn i världen befinner sig i. Nu måste vi verkligen ta igen vad som försummats! Jag förväntar mig att regeringen med kraft tar upp barnarbetet i internationella fora, och detta 55 förutsätter även utskottet. Vi måste alla hjälpa till att skapa opinion. Utskottet har behandlat motionen välvilligt och säger att det finns anledning för Sverige och likasinnade länder att aktualisera frågan om missbruk av barnarbetskraft i internationella sammanhang. Vi har också från centern tagit upp barns situation i krig och möjligheterna att skydda dem. Jag tog upp denna fråga i en motion för några år sedan, och vi har nu i år återkommit med en motion från centerpartiet. Det finns FN-deklarationer om barnens rätt och skydd. Men det är inte tillräckligt med dessa deklarationer. Det behövs ett starkare skydd — en konvention, som t.ex. Röda kors-konventionerna om bl.a. behandling av sårade i krig och om krigsfångars behandling. UNICEF har uttalat att en av dess ambitioner måste vara att verka för erkännande av barn som en neutral fredszon. En sådan konvention bör även ha till syfte att skydda barn som utnyttjas i krig. Enligt Gen&vekonventionen är det inte tillåtet att rekrytera barn under 15 år till väpnade styrkor, men vi vet att många länder bryter mot denna regel. Barn används för att röja minfält och övas från späd ålder i olika stridsmoment. Vi måste skydda barn mot sådant förtryck och förhindra att barn under 18 år skickas ut i krig eller till militära övningar. Herr talman! Vi har mycket att göra i riksdag och regering, som enskilda individer och som medlemmar i olika organisationer.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

Herr talman! Mänskliga rättigheter handlar inte bara om vissa länders regeringars förhållande till sitt lands invånare, som Elisabeth Fleetwood så riktigt påpekade. Mänskliga rättigheter handlar om en grundinställning hos oss alla i vårt förhållande till våra medmänniskor — i vårt eget land och i alla andra länder. Det handlar om kunskaper om andra människor för att nå ökad förståelse. Det handlar om vilja till solidaritet, en vilja som visar sig i skriftliga viljeyttringar för att påverka eller utfästa men också i viljeyttringar genom konkret handling. I FN:s arbete har det visat sig många gånger hur svårt det är att nå överenskommelser mellan alla stater när det gäller begrepp som innesluts i mänskliga rättigheter, t.ex. rätten till liv — jag tänker då på dödsstraffet — rätten till frihet och personlig säkerhet, förbud mot slaveri, tortyr och omänsklig behandling, rätten till yttrandefrihet och religionsfrihet. Det har ingåtts åtskilliga konventioner, dokument har skrivits under, men då kontrollen är nästan omöjlig har vissa länder inte känt sig bundna i handling till undertecknade dokument. Trots alla vackra deklarationer gör en mängd stater sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag tänker inte räkna upp alla tänkbara och kända brott och inte heller namnge några länder. Jag konstaterar bara sorgset att så är fallet. Centerpartiets motion om de mänskliga frioch rättigheterna innehåller ett flertal förslag till åtgärder, och jag tänkte ta upp några av dem i mitt anförande. Vi anser att länder som Sverige och övriga nordiska länder kan vara ett slags förebild när det gäller begreppet demokrati och att vi därför här i Norden skall verka för att sprida kunskap om den frihet som inryms i det begreppet. Vi har därför föreslagit att Sverige tillsammans med andra nordiska länder skall ta initiativ till ett FN-universitet för demokrati och mänskliga rättigheter. Syftet med universitetet skulle vara att sprida kunskap om hur de demokratiska organen kan byggas upp, hur fria val kan genomföras och hur skyddet för mänskliga rättigheter kan stärkas. Det här universitetet skulle också kunna bli ett stöd i länders strävan mot demokrati från att tidigare ha varit diktaturer. Utbildning ger kunskaper som påverkar attityder, och i det här fallet gäller det attityder till medmänniskorna. Inom centerpartiet är vi medvetna om att det finansiella läget liksom det politiska just nu inte är det allra bästa för att kunna få beslut i FN om ett sådant här universitet. Å andra sidan är det bra att förslag förs fram, så att FN-ländernas företrädare har möjlighet att tänka över förslag och bearbeta dem. Detta kan på sikt leda till positiva beslut. Vi hoppas därför att den här idén förs vidare. Vi har vidare begärt att regeringen skall ta nya initiativ i syfte att få till stånd en internationell överenskommelse om avskaffande av dödsstraffet. Bruket av dödsstraff tycks ha tilltagit. Vi noterar tacksamt att utskottets mening är att Sverige anstränger sig ännu mer än tidigare för att försöka motverka denna utveckling, t.ex. i form av ytterligare stöd till fonden för tortyrens offer, något som vi också föreslagit i motionen, och försök med att få ytterligare uppslutning kring den nyligen ingångna konventionen mot tortyr. I vår motion har vi också begärt fortsatta svenska insatser för inrättande av en särskild kommissarie för mänskliga rättigheter. Det här är inget nytt uppslag — det har stått på generalförsamlingens dagordning år 1981. Men det är naturligtvis av yttersta vikt att vi från Sverige ständigt för fram den här frågan. Ett enigt utskott har också ställt sig bakom att Sverige åter prövar vilka vägar som kan finnas för att få till stånd den här befattningen. Herr talman! Centerns partimotion har fått en mycket positiv behandling i utskottet, och det är vi mycket tacksamma för. Det här är angelägenheter som vi alla tycker är viktiga. Det är frågor som ständigt måste diskuteras och föras fram. Sverige har här som en av världens mest öppna demokratier ett mycket stort ansvar. Att människor i frihet får föra fram sin mening och att opinioner kan bildas inom länder och internationellt utgör en grundläggande garanti för att de mänskliga rättigheterna kan upprätthållas och inte i tysthet bryts ner.

Herr talman! Kampen mot fukt och mögel i bostadshus har varit framgångsrik. För några år sedan tog en moderat motion upp problemet med skador på småhus, främst fuktoch mögelskador. Motionen har lett till att det nu finns en garanti och en försäkring för gruppbyggda småhus. Ien flerpartimotion har senare krävts att insatser också skall göras för dem som redan har drabbats av fuktoch mögelskador. Också denna motion har givit resultat. Nu finns en särskild fond för fuktoch mögelskador. Riksdagen har som synes drivit på regeringen för att hjälpa enskilda människor som drabbats av skador på sina hus. Nu föreslår regeringen att 6 milj.kr. skall tillföras denna fond för att ytterligare forskningsoch utvecklingsarbete kring fuktoch mögelskador skall kunna bedrivas. Moderata samlingspartiet har yrkat avslag på proposi tionen av två skäl. För det första har under åren flera motioner väckts med Prot. 1985/86:140 krav på ytterligare medel för byggforskning. Riksdagen har avslagit dessa 14 maj 1986 motioner med hänvisning till att forskning redan pågår. Regeringen har inte visat några vägande skäl för att det nu skulle behövas ytterligare forskningsmedel. Vi finner därför ingen anledning att gå ifrån den tidigare bedömningen. De insatser som regeringen föreslår bör enligt vår mening kunna göras inom ramen för de medel som byggforskningsrådet disponerar. För det andra tycker vi att det är egendomligt att forskningsmedel skall tillföras fonden. Fonden bör enbart användas för sitt ursprungliga ändamål — att hjälpa dem som har drabbats av fuktoch mögelproblem.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

Herr talman! Under en följd av år har de boende drabbats av de fuktoch mögelskador som uppkommit i flerbostadsoch småhusbyggnader. Det är bra att resurser ställs till förfogande för fortsatt forskningsoch metodutvecklingsarbete för att komma till rätta med de omfattande problem som dessa skador har inneburit för många boende. Vpk har därför stött propositionsförslaget i denna fråga. Vi har då utgått ifrån att bostadsdepartementet noggrant följer upp frågan i hela dess vidd. Vi tänker både på åtgärdandet av skadade byggnader och fortsatta forskningsinsatser. Det gäller också hur forskarrönen förs ut och om kompensationsnivån blir tillräcklig så att alla, även småhusägare, vågar och kan renovera de skadade byggnaderna. Följs inte den här frågan upp så som vi förväntar oss, återkommer vi i vpk med förslag på lämpliga initiativ i den.

Herr talman! Riksdagen fattade i december månad 1985 beslut om att bilda en fond att användas för att hjälpa ägare av småhus som drabbats av fuktoch mögelskador. Detta beslut kunde glädjande nog fattas av en bred majoritet i riksdagen. Fuktoch mögelskador har drabbat många människor hårt och ofta fått till följd sjukdom och stora ekonomiska förluster. Bostadsutskottet har också tidigare konstaterat att mögelskador är ett av de viktigaste byggnadshygieniska problemområdena. Orsakssambanden har ofta varit svåra att klarlägga liksom ansvaret för de uppkomna skadorna. I proposition 1985/86:125, bil. 9, föreslår regeringen att den aktuella fonden skall få ett tillskott med 6 milj.kr. för innevarande budgetår. Jag tycker det är angeläget att medel ställs till förfogande så att tillräcklig forskning och utvecklingsarbete kan bedrivas skyndsamt. Folkpartiet kommer därför att stödja propositionen när det gäller storleken på de tilläggsanslag som föreslås. Däremot kan vi inte stödja propositionen när det gäller inriktningen av arbetet för att motverka fuktoch mögelskador. Bostadsministern anser att arbetet i huvudsak skall inriktas på problem i flerbostadshus, med hänvisning till att de metoder som hittills har utvecklats för att motverka fuktoch 59 mögelskador i första hand har anpassats för småhus. Jag vill dock framhålla vad som står i folkpartiets motion, nr 476, om behov av ytterligare insatser även vad gäller småhusbebyggelse. Den statliga fonden för fuktoch mögelskador har inrättats för att lämna stöd åt ägare till småhus som drabbats av mögelskador. Vägledande för bidragsgivningen från fonden bör vara de aktuella problemen inom bostadsbeståndet och sålunda avse såväl småhus som flerbostadshus. Enligt folkpartiets mening bör således berörda organisationer m.fl. själva få besluta om inriktningen av det forskningsarbete som behövs. Riksdagen bör inte genom ett uttalande binda bidragsgivningens inriktning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3, avseende mom. 2 i utskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagen kunde under förra riksmötet fatta beslut om att inrätta en fond som skulle ha möjligheter att hjälpa drabbade småhusägare med att få sina fastigheter renoverade och att klara ut relationerna mellan fastighetsägarna och dem som eventuellt har slarvat eller på annat sätt vållat skadorna, så att det blir möjligt att få en förbättring till stånd. Det var ett beslut som vi fattade enhälligt. Det hade också gjorts framställningar från alla partier i ett tidigare skede om att åtgärder måste vidtas och att staten skulle behöva gå in för att hjälpa till med de ekonomiska problemen. Redan vid det tillfället framfördes propåer om att verksamheten även skulle omfatta flerfamiljshusen. Utskottet avvisade emellertid den tanken då, bl.a. med hänvisning till att det fanns ett annat finansieringssystem för ombyggnad av flerfamiljshus. Skador av den här aktuella typen skulle kunna avhjälpas genom utnyttjande av lån inom programmet för reparation, omoch tillbyggnad. Nu har regeringen återkommit med ett förslag om att genom fonden ändå skulle bedrivas ett forskningsoch utredningsarbete för att komma fram till bra metoder när det gäller att komma till rätta med fuktoch mögelskador även i flerbostadshusen. Utskottets majoritet tillstyrker regeringens förslag. Vi tycker att det är bra, precis som andra har sagt här tidigare, att det arbetet nu kommer i gång. Därmed är inget ställningstagande gjort till den framtida finansieringen. Vi utgår ifrån att den kommer att klaras på samma sätt som nu. Därför är det viktigt att hålla isär vad som är fondens uppgift när det gäller kostnader för ombyggnader och den här speciella forskningsuppgiften som man nu får anslag till. Jag tror därför att de synpunkter som finns bl.a. i folkpartiets motion kommer att tillgodoses. Rimligtvis kan flerfamiljshusen redan i dag ha nytta av forskningsarbete som har utförts och som i huvudsak varit inriktat på småhusen, eftersom skadorna där har varit mest frekventa. Likaså kommer arbetet som fonden nu får möjlighet att finansiera och som berör flerbostadshusen att vara värdefullt även för småhusen.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
Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 19 om anslag till administration av socialförsäkring m.m.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1985/86:19 behandlar anslagen till försäkringsdomstolarna, riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Inget av partierna har föreslagit någon höjning av anslagen i förhållande till propositionen, och därmed vore kanske inte mycket mer att säga i detta ärende. Det stora debattämnet inom socialförsäkringen har tidigare varit besparingarna inom själva försäkringen. På sistone har emellertid anslagen till försäkringskassornas verksamhet tilldragit sig stort intresse såväl inom som utanför denna församling. Utskottet har bl.a. uppvaktats av företrädare för Försäkringsanställdas förbund, och det har också varit en interpellationsdebatt i ärendet nyligen. Socialförsäkringarna kostar i dag ca 150 miljarder kronor. I förhållande till detta är anslagen till administrationen av försäkringarna skäligen små, ca 3 Zo. Med hänsyn till det samhällsekonomiska läget är försäkringsadministrationen underkastad samma besparingskrav som andra myndigheter. Jag måste dock säga att vi moderater har blivit alltmer tveksamma till ”osthyvelsprincipen” inom försäkringsadministrationen. Det visar sig att kravoch kontrollverksamheten inte kan upprätthållas på ett tillfredsställande sätt när personalstyrkan minskas, och då kan besparingarna kosta mera än de smakar. När det gäller t.ex. bidragsförskotten finns åtskilliga miljoner att hämta. Detta är någonting som verkligen bör studeras noga inför nästa budgetår. Innan jag går in på våra reservationer vill jag framhålla, att vi moderater föreslagit en rad åtgärder som är positiva såväl för socialförsäkringssystemet som för personalen och naturligtvis för de människor som berörs av försäkringen. Redan 1982 motionerade vi om att försäkringsanställda i ökad utsträckning skulle användas till en aktivare rehabilitering av långtidssjukskrivna och handikappade. Det dröjde tyvärr ända till hösten 1985 innan den s.k. rehabiliteringsutredningen tillsattes. Med aktivare rehabiliteringsinsatser kan långtidssjukskrivningarna förkortas, och här finns också stora pengar att hämta. Helt nyligen tog riksdagen ett beslut om en förändrad förtroendemannaorganisation. Propositionen benämndes Ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna m.m. Vi moderater har redan kallat detta falsk marknadsföring, och vi står för det. Vid landets försäkringskassor uppfattar man nämligen detta beslut som ett kraftigt centraliseringsbeslut. Tidigare har det funnits försäkringsnämnder i varje kommun liksom ett antal pensionsdelegationer. Dessa organ kommer nu att ersättas med socialförsäkringsnämnder. Vi moderater i socialförsäkringsutskottet besökte för ungefär en månad sedan Värmlands läns försäkringskassa, och där fick vi höra att de fruktar att av nuvarande 23 lokalkontor i sinom tid blir 5 regionkontor, knutna till de nya förtroendemannaorganen. Till yttermera visso skall hela omorganisationen med personalomplaceringar, nya lokaler och ett enormt utbildningsbehov rymmas inom nuvarande budgetramar. Jag är glad att vi moderater sade ett klart nej till den nya organisationen. När nu företrädare för olika partier talar om behovet av ett väl utvecklat servicenät — inte minst i glesbygden — måste det ses mot bakgrunden av det nyligen fattade centraliseringsbeslutet, som framstår som ett hån mot decentraliseringstanken. Utskottets majoritet har visserligen uttalat det angelägna i att servicen bibehålls även i glesbygden, men försäkringskassans omorganisation kommer i praktiken att ha en helt motsatt effekt. Det är viktigt att riksdag och regering ställer upp för de decentraliseringssträvanden som tidigare uttalats inte bara i ord utan också i handling. Det är dubbelmoral att rösta igenom ett centraliseringsbeslut och sedan kräva service för glesbygden. När det gäller decentraliseringssträvanden finns det ett par intressanta motioner till vars förmån vi moderater i utskottet reserverat oss. Det är motion §f337 av Görel Bohlin och motion Sf268 av Gustav Persson m.fl. Andemeningen i båda är att verksamhet har decentraliserats från riksförsäkringsverket till kassorna och att en fortsatt sådan decentralisering bör göra det möjligt att också överflytta personal från verket till kassorna. I vår reservation anför vi att försäkringskassornas ökade ansvar har lett till att riksförsäkringsverket successivt kunnat minska sin personalstyrka. Vi anser dock att decentraliseringen inte lett till en tillräcklig anpassning av verkets personalstyrka. Vi anser att en ny översyn av riksförsäkringsverkets organisation och ansvarsområde bör genomföras. En sådan översyn bör syfta till att undersöka möjligheterna till en decentralisering av ytterligare arbetsuppgifter från verket till kassorna, dvs. en bättre anpassning av verkets personalstyrka till den nya ansvarsfördelningen mellan verket och kassorna. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 1. I reservation 2 återupprepar vi det tidigare framförda motionskravet att kassorna skall återinföra en tredje externrevisor. Efter omorganisationen den 1 juli 1983 granskas försäkringskassornas förvaltning av två externa revisorer, som utses av landstinget samt av det revisionskontor som granskar riksförsäkringsverkets verksamhet. Vi anser inte att revisionen ger tillräcklig säkerhet, eftersom riksförsäkringsverket endast har fem revisorer som är avdelade för kassornas revision. Detta har medfört att kassornas internrevisorer tvingas ta ett grundläggande ansvar även för externrevisorernas uppgifter. Vi anser inte det är rimligt med tanke på den stora ekonomiska betydelsen av kassornas verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Till sist bara ett par ord om reservation 3, som handlar om de långa väntetiderna hos försäkringsdomstolarna. Jag delar helt uppfattningen att väntetiderna är alldeles för långa — upp till tre fyra år för arbetsskadeärenden. Boven i dramat är arbetsskadeförsäkringen, som är omöjlig att administrera på ett rimligt sätt. Den ställer krav på alldeles för stora personalresurser och ekonomiska resurser i förhållande till vad försäkringen ger. Detta har vi emellertid uppmärksammat på annat sätt, bl.a. i en motion om en ettårig samordning med sjukförsäkringen. Det är min förhoppning att socialministern redan i höst kommer med ett radikalt förslag vad beträffar arbetsskadeförsäkringen. Då skulle även problemet med de alltför långa väntetiderna kunna lösas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! I motion Sf336 har Margareta Andrén m.fl. tagit upp frågan om den långa väntetiden vid försäkringsrätterna samt försäkringsöverdomstolen. Efter vad vi kan förstå har väntetiderna förbättrats för försäkringsrätterna men är fortfarande mycket bekymmersamma för överdomstolarna. Vi anser att de långa väntetiderna, som nu sedan länge har varit besvärande, är ett hot mot rättssäkerheten. Denna motionärernas uppfattning delar utskottets ledamöter, vilket känns betryggande. Däremot vill inte utskottets majoritet stödja motionen i avsnittet om bättre resurser till försäkringsöverdomstolarna för att man skall kunna komma till rätta med problemet med de långa väntetiderna. Krafttag måste tas för att man snabbt skall komma ner på rätt nivå vad gäller de besvärande långa väntetiderna. Det är fortfarande heller inte helt bra i fråga om väntetiderna vid försäkringsrätterna. Därför hoppas vi nu att departementschefen verkligen följer utvecklingen i ärendebalansfrågan och försöker att sätta in resurser där så behövs för att människor som råkar ut för väntetiderna skall kunna få känna rättstrygghet, som man kan fordra i vårt samhälle. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Tillsammans med centern har vi också i utskottet skrivit ett särskilt yttrande angående försäkringskassornas kontorsnät, vilket vi anser är mycket viktigt för att man skall kunna behålla en god service till allmänheten. Här anser vi att en god tillgänglighet är naturlig och en nödvändighet för god service. Lokalkontoren måste behållas väl decentraliserade över länen och över landet i övrigt. Anslagen till försäkringskassornas administration måste naturligtvis ligga på en sådan nivå att detta blir möjligt för att kassorna skall kunna uppfylla kraven på en god service till allmänheten. Vi har förut reserverat oss i denna fråga, i samband med proposition 1985/86:73 angående ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna. Nu nöjer vi oss med ett särskilt yttrande och hoppas att denna hänsyn till allmänheten inte ifrågasätts.

Herr talman! I detta betänkande behandlas administrationen av socialförsäkringen, bl.a. anslagen till försäkringsdomstolen, försäkringsrätterna, riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Inledningsvis vill jag liksom Siri Häggmark notera att det inte väckts motioner från något parti med krav på ökade medel med anledning av förslagen i propositionen. Däremot har det väckts sju motioner som tar upp olika delproblem. Under utskottsbehandlingen har de utmynnat i tre reservationer och ett särskilt yttrande, och jag skall kort kommentera reservationerna. Låt mig emellertid först säga att vi i utskottet har fått helt klart för oss att man ute i kassorna upplever oro över sin arbetssituation. De sparkrav som alla verk och myndigheter haft på sig ett antal år har naturligtvis inneburit påfrestningar. Även om just försäkringskassorna inte alla år har ålagts det s.k. huvudförslaget, har besparingarna i administrationen motsvarat åtskilliga helårstjänster. Utskottet har uppvaktats av representanter från Försäkringsanställdas förbund, och de gjorde fullständigt klart för oss att man anser smärtgränsen nådd och att ytterligare nedskärningar skulle innebära att man inte skulle klara administrationen av socialförsäkringen på ett godtagbart sätt. Några försäkringskassor har sagt att neddragningarna kan komma att betyda att lokalkontor måste läggas ner och att detta naturligtvis innebär försämrad service. Att följa upp verksamheten på försäkringskassorna är i första hand riksförsäkringsverkets uppgift, men utskottet förutsätter i detta betänkande att regeringen noga följer utvecklingen. I en interpellationsdebatt den 25 april försäkrade också socialministern att så är fallet. Hon försäkrade vidare att de synpunkter som kommer in från riksförsäkringsverket och kassorna skall tas på allvar. Så över till reservationerna. I reservation 1 begärs en översyn med syfte att undersöka om ytterligare arbetsuppgifter kan överföras från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna. När riksdagen tog ställning till ansvarsfördelningen mellan verket och kassorna förutsattes att riksförsäkringsverket fortlöpande skulle verka för en decentralisering av verksamheten till regionala och lokala organ så långt detta var möjligt. Detta följs kontinuerligt upp av verket, och någon ytterligare översyn anser inte utskottsmajoriteten vara behövlig. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. I reservation 2 anser reservanterna att den nya formen för revision av försäkringskassornas verksamhet, som gäller från den 1 juli 1983, inte ger tillräcklig säkerhet vid revisionen och kräver att den ordning som gällde före detta datum återinförs. Den förändring som skedde innebar att revisionskontoret hos riksförsäkringsverket ersatte den revisor vid varje kassa som tidigare utsågs av riksförsäkringsverket. Utskottsmajoriteten håller naturligtvis med reservanterna om vikten av en bra och säker revision men anser att den organisation som gäller efter den 1 juli 1983 har förutsättningar att klara detta. Vi anser under alla förhållanden att den nya ordningen varit i funktion för kort tid för att man nu skall kunna göra en säker bedömning av de eventuella brister som kan finnas. de statliga revisionskontoren. Man säger därvid att den närmare organisationen av revisionen kommer att övervägas ytterligare. Detta sammantaget innebär enligt utskottsmajoriteten att det finns all anledning att avvakta med ytterligare åtgärder. Jag yrkar avslag på reservation 2. I reservation 3 påpekas att ärendebalanserna hos försäkringsrätterna fortfarande är för stora, detta trots att domstolarna tillförts vissa nya resurser. Man kräver att regeringen bör utarbeta en plan för hur balanserna i försäkringsdomstolarna skall kunna arbetas ned. Utskottsmajoriteten delar naturligtvis reservanternas uppfattning att de alltför långa väntetiderna hos försäkringsdomstolarna utgör ett hot mot rättssäkerheten. Vi vill dock peka på att ärendebalanserna i försäkringsrätterna har arbetats ned avsevärt de senaste åren, en utveckling som också beräknas fortsätta. När det gäller försäkringsöverdomstolen är läget mindre tillfredsställande, och där tillförs resurser för att klara balanssituationen. I budgetpropositionen uttalade departementschefen att balanssituationen hos försäkringsdomstolarna följs upp noga i departementet och att, därest det skulle bli en negativ utveckling av ärendebalanserna och väntetiderna, kanske främst till följd av det nya beslutet om ökat förtroendemannainflytande, detta får beaktas i budgetpropositionen kommande år. Med hänsyn till det anförda yrkar jag avslag på reservation 3. Jag yrkar också bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! I ett antal motioner till årets riksmöte, bl.a. motion Jo709 av Kjell A. Mattsson och mig, aktualiseras den allvarliga situationen beträffande vår havsmiljö. Jag kommer i mitt anförande att närmast beröra situationen i Västerhavet. Larmrapporter om olika miljöhot mot Västerhavet duggar tätt, och utan tvivel är miljösituationen i hela Nordsjön och framför allt i Skagerrak och Kattegatt mycket allvarlig. Rapporter om döda havsbottnar, döda havskräftor och musslor, drastisk minskning av torskoch plattfiskbestånden, giftiga algblomningar, övergödning och syrebrist i vattnet visar att problemen är överhängande och behovet av snabba och effektiva insatser stort. Föroreningarna i Nordsjön kommer från många olika håll. Föroreningar från Östersjön förs norrut med strömmarna. De kraftigt förorenade floderna Elbe och Rhen i Västtyskland är andra föroreningskällor. Till detta kommer oljespill och andra utsläpp från oljefälten i Nordsjön. Tungmetaller och kemikalier släpps ut i stora mängder från olika industrier i bl.a. England. Radioaktiva utsläpp från upparbetningsanläggningen Sellafield vid Irländska — Prot. 1985/86:140 sjön har lett till att forskarna kunnat påvisa förhöjda radioaktiva värden i 14 maj 1986 vatten och fisk utanför den svenska västkusten. Till detta kommer urlakning av kväve från jordbruksbygderna. Luftföroreningarna påverkar också havet mer än man trodde tidigare. I vissa områden kommer så mycket som 25 96 av föroreningarna från luften. För att möta dessa problem behövs det enligt min mening en speciell Nordsjökommission, liknande den kommission som finns för Östersjön. Jordbruksutskottet ställer sig positivt till tanken, men anser att man inte i dag har tillräcklig överblick över hela problemområdet för att göra ett definitivt ställningstagande. Jag beklagar i och för sig att utskottet inte är berett att direkt tillstyrka motionen på den punkten, men jag förväntar mig att regeringen tar detta initiativ med hänsyn till utskottets positiva skrivning. När det gäller den särskilda problematiken med den dåliga vattenkvaliteten i norra Bohusläns kustområden kan jag nämna att dessa problem till stor del beror på utsläpp från Norge. I Idefjorden kommer föroreningarna framför allt från Saugbrugsforeningens anläggning i Halden med utsläpp av bl.a. 200-300 ton klor per år. Glomma, som är Norges längsta och mest vattenförande älv och har sitt utlopp strax söder om Fredrikstad, kan liknas vid en jättelik kloak. Träförädlingsindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri och andra företag svarar för utsläpp av tungmetaller, oljor, syror, organiskt material och närsalter. Till detta kommer kloakutsläpp från tiotusentals människor, utsläpp som i stort sett orenat går rakt ut i älven. Undersökningar har klarlagt att ett ca 30 kvadratkilometer stort område i och utanför Glommas mynning är mycket starkt förorenat och att ett ännu större område är klart påverkat. Det är beklagligt att den svenska regeringen inte har tagit några konkreta initiativ för att påverka den norska regeringen att åtgärda problemen. Detta är särskilt beklagligt med hänsyn till de uttalanden som gjordes i valrörelsen, då bl.a. den dåvarande svenske statsministern Olof Palme tillsammans med det norska arbeiderpartiets ordförande Gro Harlem Brundtland besökte dessa områden och då utlovade att kraftfulla åtgärder skulle vidtas. Men som så många gånger förr har vi tvingats konstatera att de socialdemokratiska vallöftena inte har omsatts i praktisk politik. Därför är det desto mer glädjande att utskottet enhälligt har tillstyrkt motionsyrkandena om initiativ från svensk sida för att påverka den norska regeringen. Jag vill, herr talman, avslutningsvis uttrycka min tillfredsställelse över att jordbruksutskottet delar uppfattningen i vår motion att det behövs kraftigt ökade forskningsinsatser kring havsmiljön, samtidigt som olika konkreta åtgärder vidtas. Jag vill dessutom uttrycka den förhoppningen att dessa ytterligare forskningsinsatser kommer till stånd mycket snabbt, ty det brådskar om vi skall kunna rädda våra hav.

Herr talman! Det pågår ett utrotningskrig i Östersjön, ett miljökrig. Vapnen i kriget tillhandahålls av alla Östersjöstater och av de stater som släpper ut försurande luftföroreningar mycket längre bort. Offren i dag i det 67 Prot. 1985/86:140 = kriget är sälar och fisk. Man frågar sig: När kommer människan att drabbas? I jordbruksutskottets betänkande talas det om en snabb försämring av vattenkvaliteten i Östersjön. Det beror på landbaserade källor. Jag vill säga till Elving Andersson att jordbruksurlakningen inte är så oskyldig som han kanske vill göra den till. Men det är klart att försämringen också beror på industriutsläpp och på reningsverksutsläpp, där reningsgraden är för låg. Det gäller också tungmetaller, som frisläpps genom försurande nedfall. Sedan 1974 pågår ett arbete i Helsingforskommissionen, men det är tyvärr ett tidsödande arbete. Arbetstakten är ofta mycket långsam, och arbetet är uppdelat på olika stater, som kanske inte alla lägger samma frenesi i detta arbete som vi gör i de nordiska länderna. Man har ändå summerat tillståndet och konstaterat en klar försämring i Östersjön. Halterna av PCB, kadmium och koppar stiger. Blyhalten i fångad fisk inger oro. Långt upp i Kattegatt, i Idefjorden, är föroreningarna starka, bl.a. på grund av utsläpp i de norska älvarna. När jag i november 1985 vid ett möte med Nordiska rådet träffade den norska miljöministern och hade en diskussion med henne om vattenvård frågade jag henne, eftersom hon var mycket obekymrad: Anser inte miljöministern att vattenkvaliteten har försämrats? Nej, sade hon, den har förbättrats. Jag tycker att det var ett förödande uttalande, för det vittnar ju om dålig kunskap om hur det egentligen är. När man här talar om att den socialdemokratiska regeringen inte har gjort någonting, så vill jag påminna om att det inte är länge sedan Karin Söder besökte Idefjorden tillsammans med den norska miljöministern och skrattande tillsammans med henne talade om att de skulle göra stora insatser. Men Rakel Surlien har inte gjort ett dugg under sin tid som miljöminister för att minska föroreningarna från de norska älvarna. Jag tycker faktiskt att centerpartiet skall hålla sig med bättre bundsförvanter när det gäller miljöfrågor. I detta betänkande tar vi också upp förhållandena i Nordsjön. Eftersom det pågår överläggningar i regeringskansliet om huruvida man eventuellt skall ta initiativ till ett mer organiserat Nordsjösamarbete, anser utskottet att vi inte skall bifalla motionen utan avvakta vad regeringen kan göra. När det gäller motionen om dumpning av miljöfarligt avfall kan vi konstatera att det redan har gått ut en hel del information om gällande regler till dem som berörs. Och i fråga om senapsgasbomberna har det också gått ut information till fisket. Herr talman! Jag vill gärna uttrycka en mycket stor tillfredsställelse över att vi i utskottet har lyckats samla alla partier kring ett gemensamt uttalande till regeringen om allvaret i den situation som föreligger när det gäller Östersjön, Skagerrak, Öresund och de havsområden som kringflyter Sverige. Den nya miljöministern kommer säkert att ta denna vädjan på allvar och snabbt sätta i gång ett arbete för att intensifiera ansträngningarna att förbättra situationen i havsområdena kring Sverige. Jag vet också att man på nordiskt plan mycket aktivt tar itu med dessa frågor. Redan nu föreligger ett medlemsförslag i Nordiska rådet från socialdemokratiskt håll om gemensamma nordiska insatser på detta område. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag. Och jag är, som sagt, mycket glad över att alla partier har kunnat samsas i denna viktiga fråga. — Prot. 1985/86:140 14 maj 1986

Herr talman! Låt mig säga till Grethe Lundblad att jag inte på något vis förnekar problemet med kväveutsläppen från jordbruksbygderna till havsmiljön. Tvärtom — jag nämnde också detta i min uppräkning tillsammans med alla de andra problem som vi har. Men i dag är det mycket populärt att i debatten utmåla jordbruket som den ensamma boven i det miljödrama som det här är fråga om. Jag vill framhålla att det är att göra det för lätt för sig. Många olika faktorer spelar in — precis som också Grethe Lundblad sade. När det gäller den norska regeringens aktiviteter på det här området så stämmer det att det har varit en centerpartistisk miljövärnsminister i Norge under några år. Vid den sammankomst som centern i Norge och Sverige hade vid Idefjorden för ett par veckor sedan fick vi bl.a. det beskedet från henne att det inte hade kommit någon som helst framställning från den svenska regeringen till den norska regeringen om att åtgärder skulle vidtas. Men efter den gemensamma överläggning vi då hade utlovade Rakel Surlien att Norge nu skulle börja att med kraft ta tag i det här problemen. Nu har det ju blivit en annan politisk situation i Norge med en socialdemokratisk regering, och jag kan då bara uttrycka den förhoppningen att även den nya regeringen kommer att leva upp till detta löfte.
Herr talman! Jag vill gärna säga till Elving Andersson att vi inte anser att urlakningen från jordbruket ensam är orsak till vattenföroreningarna. Men anledningen till att jag speciellt ville understryka den frågan är att representanter från centerpartiet i åratal har förnekat att den hade någon större betydelse. Nu tror jag att de är övertygade om, vilket gläder oss, att också detta är en viktig orsak till att vattenkvaliteten har försämrats. Parlamentariker i Nordiska rådet vädjade till den tidigare norska miljöministern i den borgerliga regeringen att vidta åtgärder. Det är möjligt att regeringen inte har vidtagit åtgärder. Men vi hade ju en borgerlig regering i Sverige för några år sedan som kunde ha tagit itu med detta. Det är nämligen försyndelser långt tillbaka i tiden som har gett till resultat att områden vid Bohuslän har fått en mycket sämre vattenkvalitet. Jag kan emellertid bara hänvisa till mitt samtal i november med den förra norska miljöministern, som då var helt omedveten om att det skulle ha skett en försämring av vattenkvaliteten. Jag tycker att det är häpnadsväckande. Det är bra att man nu har fått en socialdemokratisk regering i Norge. Jag vet att denna regering redan har tagit itu med dessa frågor.
Herr talman! Låt mig bara redovisa ett par fakta om tidsaspekterna och vattensituationen framför allt i Idefjorden. Under ett antal år på 1970-talet I skedde en förbättring av vattenkvaliteten. Det var ganska rejäla förbättring 69 ar. Detta ledde t.ex. till att laxfisk och annan fisk kom in i Idefjorden igen. Men sedan början av 1980-talet har det vänt, och det har blivit sämre och sämre. Därför är situationen nu akut. Det är därför inte helt fel att säga att Idefjordsproblematiken under några på 1970-talet såg ganska ljus ut, då man fick en förbättring av vattenkvaliteten. Tyvärr har denna utveckling vänts i negativ riktning.
Herr talman! Vi vet att man på 1960-talet vidtog mycket aktiva åtgärder för att bygga ut de reningsverk som tog hand om de kommunala utsläppen. Vi ställde också krav på industrin att den skulle rena sina utsläpp. Därför fick man en tillfällig förbättring av vattenkvaliteten på många håll. Nu har vi återigen fått en försämring. Det beror delvis på att man har en för låg reningsgrad vid reningsverken, men det beror också på den ökning av användningen av handelsgödsel i kombination med stallgödsel som skedde under den sista delen av 1950-talet och på 1960-talet. Denna handelsgödsel och stallgödsel lakar nu långsamt ur. Därför är det mycket viktigt att vi verkligen tar itu med detta vid källan, dvs. att vi lär jordbrukarna i Sverige att använda handelsgödsel endast i sådan mängd att den kan upptas av växterna, så att gödseln inte kommer ut i vattendragen.